Fru talman! Fredrik Lundh Sammeli har frågat integrations och jämställdhetsministern om hon avser att verka för att regeringen skyndsamt tar ett helhetsgrepp om sms-lånen och deras verkningar för svaga konsumentgrupper. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Regeringen avser att inom kort besluta om en lagrådsremiss med förslag till åtgärder för att motverka de problem som sms-lånen fört med sig. Förslagen innebär ett stärkt skydd för låntagarna i flera avseenden. Det föreslås skärpta krav på information, bland annat om den effektiva räntan, och skärpta krav på kreditprövning. Vidare föreslås en skyldighet för kreditgivaren att förklara kreditavtalet och dess verkningar för konsumenten. Konsumenten föreslås också få rätt att ångra ett kreditavtal. Dessa förslag är integrerade delar i det nya konsumentskyddet som bör leda till att bland annat problem med överskuldsättning på grund av sms-lån minskar. Dessa förslag har remitterats, och så gott som samtliga remissinstanser anser att förslagen är väl avvägda. Regeringen vill motverka problemen med överskuldsättning utan att skapa onödiga svårigheter för de långivare som agerar seriöst och för de konsumenter som uppskattar denna form av kreditgivning.

Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Redan första året på den här mandatperioden ställde jag en fråga till finansmarknadsministern om vilket initiativ statsrådet avsåg att ta för att rensa upp på kreditmarknaden. Redan då såg vi sms-lånen komma med stormsteg och bli en skuldfälla inte minst för unga låntagare. Då som nu handlar mycket om ocker, kreditprövning och otillåten marknadsföring. Jag fick svar av integrations och jämställdhetsministern. Hon höll med om att det var olyckligt att unga människor får en dålig start på vuxenlivet på grund av att de hamnar i kronofogdens register och att det är mycket angeläget att i största möjliga utsträckning förhindra att unga sätts i skuld i onödan på detta sätt. Det lät bra. Åren har gått och tiotusentals människor har under tiden hamnat i korttidskreditträsket. Där finns en rad mer eller mindre oseriösa företag som kränger krediter till utsatta. Trots försäkringar om åtgärder har varken integrations och jämställdhetsministern, justitieministern eller finansmarknadsministern lyckats vidta några konkreta och kraftfulla åtgärder för att sätta stopp för låneföretagen. Tyvärr växer marknaden lavinartat och företagen använder en allt fräckare metod för att nå ut med sin marknadsföring. Jag kan bara beklaga att frågan om sms-lån och andra snabblån inte har fått sådan prioritet av den sittande regeringen att vi redan nu har en lagstiftning på plats som stärker konsumentskyddet, skärper bestämmelserna för snabblånen och, inte minst, tar tuffare tag mot alla oseriösa företag på kreditmarknaden. Ministern säger att regeringen avser att inom kort besluta om en lagrådsremiss. Det är intressant. Min fråga blir givetvis: Vad innebär "inom kort", och - ännu mer intressant - när har riksdagen det skarpa lagförslaget på sitt bord? Regeringen har inte lyckats presentera några förslag för riksdagen under alla dessa år. Vi har förlorat massor med tid på grund av en långdragen handläggning av regeringen. Samtidigt har vi gång på gång fått larmrapporter om att problemen med överskuldsättning växer dramatiskt. Varför har vi tvingats vänta? Under 2009 fick kronofogden in över 46 000 ansökningar om betalningsföreläggande för obetalda sms-lån. Det är en ökning med 30 procent jämfört med 2008. Min fråga till ministern är: Varför väntar vi fortfarande på detta lagförslag?
Fru talman! Det är lätt att bli otålig när man ser problem. Jag förstår det. Vi fick en ny konsumentkreditlag ganska sent. Där var de här frågorna uppe till debatt. Man brukar sedan faktiskt invänta lite resultat. Vi hade ett EG-direktiv som vi ville hantera samtidigt med de här frågorna. Skälet till det var att om vi hade gått i särskild ordning med sms-lånen hade vi dels varit tvungna att ändra i efterhand, dels kanske inte fått någon effekt. Vi har valt att göra en ganska omfattande förändring i det förslag som vi är på väg fram med. Det är ju inte så att det inte har hänt något i takt med att man har sett problemen. Konsumentverket i egenskap av tillsynsmyndighet har drivit ett antal ärenden i marknadsdomstolen när det gäller sms-lån. Det har lett till att marknadsdomstolen har förbjudit mobillåneföretagen att ta ut avgifter som inte är direkta hanteringskostnader för företagen. Man har också drivit en del andra ärenden. Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har bedrivit en ganska aktiv informations och upplysningskampanj, bland annat visavi skolorna vilket är väldigt bra. Lagstiftningen har prövats och informationen har förbättrats. Man kan ju fundera över varför det inte har blivit någon prövning av en del ockerärenden. Vi har en lagstiftning som borde kunna vara användbar i en del sammanhang när det gäller den typ av aggressiv marknadsföring som har slagit direkt mot ungdomar. Svaret på de frågor som Fredrik Lundh Sammeli ställer är att skälet till att vi har avvaktat är att vi har satt in detta i ett sammanhang. Förslaget kommer att innebära omfattande förbättringar ur ett konsumentperspektiv. I remissarbetet har vi, tycker jag, fått stort stöd för de åtgärder vi kommer att föreslå. Anledningen till att jag inte säger vilket datum detta ska komma till riksdagen är att man som minister är van vid att man inte kan vara helt säker. Avsikten är att det ska ske före sommaren - den har ju inte riktigt infunnit sig ännu. Det ligger nära i tid. Jag tycker att det är viktigt att vi får bättre regler som tvingar de här företagen att göra en ordentlig kreditprövning. Jag tycker att det är otroligt viktigt att konsumenten får användbar och saklig information om avtalens konsekvenser. Jag tror dessutom att det är bra att vi får en ångerrätt. De nya reglerna kommer att gälla alla typer av lån. Låneproblem skaffar sig ju folk på mer än ett sätt, även om sms-lånen har blivit väldigt uppmärksammade. Sammantaget tror jag att vi rättar till det här. Jag tror att vi har gjort det på ett seriöst sätt och med viss respekt för det beslut som riksdagen fattade när man valde att inte reglera i detalj tidigare utan släppte fram den här typen av lån på ett ganska öppet sätt eftersom det finns en utveckling på den här marknaden. Det slog lite snett, det som man lade grunden för under den förra mandatperioden. Det ska vi nu rätta till med de förslag som vi kommer att lägga fram inom kort.
Fru talman! Ministern säger att regeringen verkligen vill motverka problemen med överskuldsättning utan att skapa onödiga svårigheter för de långivare som agerar seriöst och för de konsumenter som uppskattar den här formen av kreditgivning. Det låter bra. Det handlar om att hitta en balans. Jag vill verkligen försäkra mig om att regeringen i sitt lagförslag och i sitt arbete på bredden, som ministern lyfte fram, verkligen städar upp på bakgården där de oseriösa kreditgivarna på denna snabblånemarknad finns. Där har det varit fest i många år utan att regeringen har reagerat med kraft. Vi har till exempel HTO Finansiering som anmälts av Konsumentverket för ocker. Fort och enkelt, men allt annat än bra och billigt. Avgiften för ett lån på 500 kronor är 369 kronor. Till det kommer andra utgifter och avgifter. Totalkostnaden för lånet när räntor och avgifter summerats blir 75 862 procent årligen. Företaget är inte ensamt om att gömma sig bakom låga lånenivåer och korta lånetider. Det är bra att ministern tydliggör att förslaget till lagändring verkligen omfattar alla näringsidkare som är tvungna att lämna information och inte kan undgå regeln genom att ha låga nivåer eller korta tider. Det är en bra förändring, för det är något som jag tycker är upprörande på marknaden i dag. Jag tycker att departementsskrivelsen tar upp många bra saker som många av oss har krävt under åren. Många remissinstanser är till stor del positiva, som ministern säger. Som kronofogden lyfter fram kommer vi tidigast när lagen börjat tillämpas att kunna se effekten av en ny lagstiftning. Därför hade det varit bra att ha en högre prioritet på frågan så att vi inte hade behövt vänta till 2011. En rad andra frågor kvarstår. Sveriges konsumenter lyfter fram sin kritik, nämligen att regeringen har valt att avvisa cooling off-perioder, reflexionstider och krav på räntetal. Jag möter en allt aggressivare marknadsföring från de här bolagen. SVT rapporterade under våren om en skola i Vännäs som hade fått in reklam på sin hemsida kopplad till en programvara som syftade till något helt annat än att sprida reklam om sms-lån och snabblån. Det är skrämmande eftersom det är just många ungdomar som under lång tid under denna mandatperiod har visat sig vara bland dem som faller i fällan. Förutom ungdomar är det ensamstående kvinnor som toppar statistiken, och deras ekonomiska situation är svår. Man räknar med att var fjärde ensamstående mamma i dag lever i fattigdom. Utifrån detta tycker jag att det är viktigt att regeringen verkligen tar ett helhetsgrepp om sms-lånen och deras verkningar för svaga konsumentgrupper.
Fru talman! Jag vill först påpeka att när det gäller dessa barn i en grundskola innebär god marknadsföringssed bland annat att särskild måttfullhet och försiktighet alltid ska iakttas när marknadsföring riktas till barn, vilket en hemsida i skolan borde göra. En marknadsföringskampanj på en skolhemsida kan alltså angripas med stöd av marknadsföringslagen. Dessutom kan personer under 18 år inte ingå kreditavtal. Man kan förmoda att det knappast var låneföretagets avsikt att rikta reklamen till grundskoleelever. Men den lagstiftning som finns kan, som sagt, användas i detta fall. Det är naturligtvis viktigt att det är så. När det gäller det förslag som vi arbetar med menar jag att man får en viss betänketid i systemet i och med att vi ställer ganska tydliga krav på kreditprövning för denna typ av lån. För att ge kredit fordras det att man vet att konsumenten har betalningsförmåga för krediten. Kreditgivaren ska ta reda på konsumenternas levnadsomkostnader och inkomst. Finns det inte tillräcklig betalningsförmåga ska man inte bevilja kredit. Till exempel en student som lever på bara studiemedel och inte har någon annan inkomst når knappast upp till de krav som ställs om han eller hon inte har ett sommarjobb eller liknande. Vidare innebär skärpningen att det inte räcker med att göra en kreditprövning utan konsumenten ska tillfrågas om sina ekonomiska förhållanden. Det är alltså inte bara att ta en upplysning utan man ska också göra en bedömning av denna upplysning. Detta bör leda till en något långsammare kreditgivningsprocess, vilket innebär ett visst utrymme för eftertanke. Om det dessutom är en ångerrätt kopplad till detta, vilket vi kommer att göra, får man naturligtvis ett visst skydd och en viss begränsning. Det tror jag är helt nödvändigt och ganska klokt att göra. Även om det finns andra typer av åtgärder i några länder tror jag att vi sammantaget har motsvarande regelverk i det ganska omfattande förslag som kommer att gälla. Som jag inledde med att säga har jag förståelse för att man tycker att det går för sakta eller att man önskar att mycket hade gjorts i går. Så är det alltid. Men det är inte bara viktigt att saker går snabbt. Det ska också bli rätt. Man kan dra erfarenhet av att när man gjorde om lagstiftningen under förra mandatperioden, då riksdagen var enig - jag skyller inte på något parti egentligen - blev det i alla fall fel. När man ska rätta till detta kan det vara klokt att göra det ordentligt och inte ta saker styckevis och delt utan att faktiskt arbeta igenom det ordentligt. Det är det som vi har försökt göra. Jag hoppas verkligen att detta ska ge effekt. Det är viktigt att säga att de åtgärder som har vidtagits för att ställa företag med aggressiv marknadsföring till svars utifrån gällande regler och annat ändå har påverkat åtminstone en del av företagen. Ageranden påverkar alltså ganska snabbt. Det tror jag är viktigt att veta. Jag har i en del sammanhang påpekat att det inte är någonting som hindrar seriösa kreditgivningsföretag att redan i dag börja tillämpa den typen av kloka åtgärder som vi kommer att föreslå när vi kommer till riksdagen med ett förslag. Man kan alltså börja agera direkt. Det krävs alltså åtgärder på flera olika områden. Avsikten är att vi ska komma till rätta med en del av dessa problem. Men det är inte bara ungdomar och ensamstående mammor som har denna typ av problem. När jag senast tittade på statistiken visade det sig att det var bland framför allt kvinnor, och ganska mogna kvinnor, som ökningen bland dem som tar denna typ av lån låg. Jag skulle tro att marknadsföringen efter hand riktar in sig på dem som kanske inte har fått den information som gäller, medan till exempel ungdomar via information och annat faktiskt har fått bättre kunskap om denna typ av lån.
Fru talman! Det är glädjande att vi kan se brytningen, inte minst i fråga om ungdomar, i kronofogdens sammanställning för 2009. Det är också tydligt att det blir en grupp av äldre låntagare. Ministern var i sitt senaste anförande inne på att god marknadsföringssed är en viktig del. Både jag och du, Beatrice Ask, vet att om dessa lagar ska fungera och verkligen ge effekt den dag de kommer krävs det också en effektiv tillsyn. Därför blir jag oroad när jag läser Finansinspektionens uttalande där man inte anser att reglerna medger det och att man också upplever att det finns en otydlighet i ansvaret mellan Konsumentverket och Finansinspektionen. Med en sådan verklighet och myndigheter utan erforderliga resurser kommer lagen att bli rätt tandlös den dag den kommer. Det är någonting som vi alla är förlorare på, speciellt när vi har gjort ett omfattande arbete. Avslutningsvis tycker jag att det är intressant att höra om regeringen är beredd eller funderar på att lyfta in alla företag som verkar på kreditmarknaden under Finansinspektionens granskning.

Fru talman! Jag ska börja med att göra interpellanten glad. Finansdepartementet har nyligen gett ett uppdrag om att överväga om bland andra sms-långivare och i princip alla kreditgivare bör stå under Finansinspektionens tillsyn. Det uppdraget är redan skickat för att tillsynen ska skärpas. Den är viktig. Vi har under de senaste åren sett att aktörerna kan vara väldigt kreativa, om jag får uttrycka mig så. Då gäller det att tillsynen också är det, därför att om vi har regelverk ska de följas. De undantag som finns när det gäller de förslag som vi lägger fram är studielånen som går i en särskild fåra och pantbankslånen. Men i övrigt innefattar det förslag som vi lägger fram helheten, vilket är viktigt. När vi talar om denna skuldsättning och de problem som vi har sett kan jag säga att de flesta sms-lån som det görs anmälningar om hos kronofogden faktiskt betalas. Skuldfällan är alltså inte så omfattande där, men det är illa nog. Vi behöver inte ha många människor som hamnar i kronofogdens register eftersom det får konsekvenser, är besvärligt och visar på ett problem. Men jag tror att det som är svårt för många är att förstå konsekvenserna av denna typ av avtal som är tämligen luriga. Därför är det viktigt att vi följer upp hur väl man förklarar avtalens innebörd så att konsumenterna vet vilken typ av lån de tar och att de också får ordentlig information om sin ångerrätt. Ibland kan människor i efterhand komma på att detta kanske inte var så klokt. Jag tycker att vi har gjort ett bra förslag. Det är på väg fram. Jag hoppas att det ska komma så snart som möjligt. Men jag vill inte här i kammaren säga vilken dag eftersom jag då riskerar att det blir fel. Men före sommaren borde ett sådant förslag vara på plats.